Herr talman! Jag tycker att utrikesminister Sten Andersson bagatelliserar frågan, samtidigt som han målar upp en väldigt mörk bild av vad som skulle hända om man krävde garantier — trots att dessa garantier enligt hans egen bedömning inte kommer att leda någonstans. Förslaget låter radikalt, men det är det inte. Jag tycker inte att resonemanget går riktigt ihop. Prot. 1988/89:123 Jag tycker inte heller att anledningen till att man skall ändra på politiken 29 maj 1989 enbart skall vara oro hos människor. Man skall ta oron på allvar. Det är dock inte bara fråga om att folk känner oro och att vi därför skall ändra vår politik. Det här är en viktig symbolfråga för att markera att vi inte tolererar kärnvapen och att vi inte vill ha kärnvapen på vårt territorium. Jag tror också att det kan leda till en minskning av upprustningen av kärnvapen till havs. Om man inte har möjlighet att komma in och bunkra och rekreera sig, kan det faktiskt leda till att man minskar upprustningen. Jag tycker således inte att detta är en oväsentlig fråga. Det talas mycket om de ensidiga initiativen. För min del är jag inte rädd för att Sverige skulle ställa upp på samma linje som Nya Zeeland och följa Nya Zeelands förslag. Vi skulle då helt enkelt säga att eftersom ni inte svarar på våra frågor är ni inte heller välkomna hit. Det tycker jag vore bra. Om man nu är så rädd för att ta sådana ensidiga beslut, varför kan då inte Sten Andersson överväga mitt förslag? Mitt förslag går ut på att man skall ta initiativ till att icke-kärnvapenstater samlas och har en gemensam strategi för att möta den strategi som kärnvapenmakterna har. Jag tycker att det är ett utmärkt förslag som man borde kunna diskutera om man nu är så rädd för ensidigheten. Jag tycker inte att vi enbart skall finna oss i kärnvapenmakternas sätt att behandla oss. De måste också kunna visa respekt för oss som inte vill ha kärnvapen. Jag efterlyser fortfarande Sten Anderssons strategi i den här frågan. Sten Andersson säger i förslaget att det skulle vara väldigt negativt att besluta nu. När kan vi vänta oss någon annan politik på det här området?

Herr talman! Om Elisabet Franzén vill bli tagen på allvar kanske hon skall komma med andra och bättre argument än att matroserna kan ta tåget. Det är nog närmast sjömanskap och inte biljettklippning som de avser att öva. Hans Göran Franck gjorde mig också besviken, fast på ett annat plan. Han säger att utrikesministern och jag inte förstår problemet, beroende på att vi inte delar slutsatsen. Det är en typ av demagogiskt knep som gör mig besviken, inte minst för att det används av Hans Göran Franck, som i övriga fall har imponerat genom sitt civilkurage och sin debattkonst. Som utrikesministern så övertygande har visat är huvudfrågan nedmontering av kärnvapen och nedrustning över huvud taget i världen. Debatten om örlogsbesöken riskerar att dra intresset från huvudfrågan. Det här är politik, undervisar Gudrun Schyman, inte teknik. Problemet är att politiken, om den skall vara långsiktig och leda till resultat, måste baseras på fakta. Både juridiken, dvs. folkrätten, och tekniken, dvs. mätmetoderna, gör att ensidigt ställda krav på försäkringar från kårnvapenmakternas sida inte leder någonvart. Det är därför den framkomliga vägen är att avkräva stormakterna förtroendeskapande åtgärder. Jag delar Ingela Mårtenssons mening att vi har rätt att kräva respekt för vår hållning. Inte bara vi, utan också andra kärnvapenfria stater som tar emot örlogsbesök, har rätt att kräva respekt för sin inställning. Om det skall bli tyngd och kraft bakom de orden, bör vi agera tillsammans i internationella sammanhang. Det har också visat 127 sig tidigare att sådant samarbete kan leda till resultat. Jag sade i mitt förra inlägg att man inte bör resa tomma hot, om man inte kommer fram denna väg. Det gjorde jag på förekommen anledning, därför att det i såväl det socialdemokratiska kongressbeslutet som det beslut som skrevs in i utrikesutskottets betänkande fanns ett sådant förtäckt hot. Jag skulle därför till utrikesministern vilja säga att det är bra om det försvinner, helt enkelt därför att det är ett tomt hot som snarare skulle kunna skada våra intressen än gynna dem.

Herr talman! Denna debatt har egentligen en enda utgångspunkt, nämligen människors oro för att det kan komma fartyg med kärnvapen till svenska hamnar. Vi vet också att allt som har med kärnvapen att göra innebär att det är människor som hanterar det. Vi kan aldrig säkerställa att människor alltid gör rätt. Vi har mängder av exempel på det, både på den militära och på den civila sidan. Då är det inte konstigt om människorna vid de hamnar som är aktuella hyser oro för vad som kan hända när skepp av detta slag kommer in. Därför måste det vara en kommunal rätt att säga nej till detta utan pekpinnar från UD och annat håll. Det borde vara självklart att vi som svenskar, som det enda folk som har beslutat att avveckla kärnkraften, säger nej till fartyg som har kärnvapen ombord. Det borde vara absolut självklart, utan minsta tvivel. Jag skulle vilja knyta an till något som Gudrun Schyman sade, som jag tycker kunde vara en viktig utgångspunkt. Det finns uppenbarligen förteckningar över fartyg som är kärnvapenkapabla. Det första steget borde vara att säga att sådana fartyg över huvud taget inte är välkomna till Sverige, såvitt de inte lämnar garantier för att de inte har kärnvapen ombord. Vad är det för resten som säger att det måste vara dessa kärnvapenkapabla fartyg som besöker Sverige, om det nu är så viktigt med dessa marina besök? Det kunde mycket väl vara helt andra typer av fartyg, som inte har denna förmåga. Den första punkten måste vara att säga nej till de fartyg som är kärnvapenkapabla. Accepteras inte detta behöver de inte komma. Nästa steg är att man från utländska fartygs sida skall garantera att man inte har kärnvapen ombord. Jag tycker att vi borde använda oss av den mätteknik som finns och konstatera om vederbörande ljuger eller ej. Jag tror att det skulle bli en sådan präktig internationell skandal om vi upptäckte att fartyg där man hade sagt att kärnvapen inte finns ombord och garanterat detta, ändå visade sig ha det. Jag tror de skulle akta sig mycket noga för det. Vi kan ha gott om tid. Vi kan säkert komma så nära att vi kan göra samma mätningar som en gång gjordes på U137. Dessa fartyg ligger ju ofta ganska lång tid i svenska hamnar under lugna förhållanden. Det borde gå alldeles utmärkt. Det finns ingenting att vara rädd för här annat än det hot detta utgör mot människor, människor som hyser förhoppningar om att vi skall få leva i en kärnvapenfri värld. Jag tycker att vi skall ta ett positivt steg genast här i Sverige och definitivt säga nej till detta elände.

Herr talman! Det är mig helt fjärran att påstå att Ingemar Eliasson inte skulle vilja uppnå slutmålet, nämligen en kärnvapenfri värld. Jag har respekt för Ingemar Eliassons ståndpunkter och sätt att argumentera. Men jag anser att det han framför i detta fall är en felaktig strategi. Den strategi som Ingemar Eliasson i det här fallet företräder företräds inte av fredsrörelsen runt om i världen. Bortsett från oenigheten om hur vi skall se på örlogsbesöken tycker jag att det är bra att utrikesministern agerar på det internationella planet i så stor utsträckning som han gör. Och jag kan också tillägga att det rör sig om ett mer aktivt agerande på senare tid, vilket utrikesministern skall ha uppskattning för.

Det finns anledning att misstänka att en del av resurserna överförs till det marina området. Jag gav några mycket belysande exempel, och det går att ge ännu fler exempel från SIPRI:s rapport om hur allvarligt läget är. Det kan man inte bortse från. En annan mycket viktig fråga är vilka risker som bruket av kärnvapen i våra hamnar innebär. Det finns en rad exempel på olyckor som har inträffat, och en del av dem har väckt alldeles för liten uppmärksamhet. Två av dem som har inträffat på senare tid har nämnts här. Måste det ske något som motsvarar Tjernobyl för att man skall vakna och inse hur farligt detta är för kommunerna? Jag är övertygad om att man inte rår på "kommunerna någonstans där de har tagit dessa initiativ utan att också den nationella hållningen skärps. En mycket viktig fråga i dag är att fredsrörelsen anser att man måste leva som man lär. Det är därför som de egna åsikterna spelar en så avgörande roll. Det stärker positionerna på den internationella arenan om man fattar egna beslut.

Herr talman! Jag vill först kommentera Ingemar Eliassons påstående att jag inte är trovärdig när jag tycker att matroserna skall ta tåget. Han säger att de inte skall klippa biljetter. Jag har faktiskt utgått från att dessa flottbesök är ett led i ett umgänge mellan länders militära personal. Jag hade inte trott att jag skulle få så klart deklarerade åsikter som att dessa besök skall vara ett led i kärnvapenmakternas militära utbildning på svensk mark. Är det så tycker jag inte att de skall komma hit alls, inte ens med tåg. Sten Andersson säger att han under flera år har kämpat mot kärnvapen. Prot. 1988/89:123 Det tror jag att han har gjort på sitt sätt. Och han tar illa upp om man säger att 29 maj 1989 han bagatelliserar frågan. Han säger att det inte är målsättningen som skiljer oss åt utan strategin. Det är möjligt att det är på det sättet. Men faktum är att kapprustningen till sjöss ökar och att det behövs en skärpning när det gäller åtgärderna. Utrikesministern har återigen upprepat att vi i Sverige skulle förlora en rad möjligheter till nordisk samverkan om vi skärpte våra åtgärder och att vi skulle förlora våra möjligheter att verka på nedrustningsområdet, osv. Men han säger inte hur detta konkret skulle ske. Det kanske inte längre ligger inom ramen för denna debatt att få detta besked. Jag skulle vilja be utrikesministern att konkret tala om detta för oss debattörer. Skicka en skriftlig rapport till oss där det framgår hur det konkret skulle gå till. Hur kan det bli ett hinder om man påstår att detta händer? Jag kan inte förstå det utifrån de uppgifter jag har fått. Jag tycker att det låter som tomt prat.

Herr talman! Det är mycket diskussion om ensidiga beslut och risken för sådana. Men varför vill utrikesministern inte diskutera mitt förslag om att icke-kärnvapenstaterna kan ha en gemensam policy och att Sverige kunde vara pådrivande i det arbetet? Diskussioner kunde då föras om hur man skall bemöta kärnvapenmakternas strategi. Jag utgår från, vilket Sten Andersson sade, att vi alla är överens om att det här är en felaktig strategi som vi måste försöka ändra. Då vore ett sätt att de stater som inte har kärnvapen gemensamt diskuterade detta. Jag vore mycket tacksam om utrikesministern ville ta upp detta förslag. När det gäller arbetet i tjänstemannagruppen för en kärnvapenfri zon i Norden väntar vi fortfarande på förslag från den. Detta arbete drar väldigt mycket ut på tiden, och jag beklagar att vi inte kan få veta vad som händer i denna grupp och huruvida gruppen tar upp detta på allvar och med tyngd. Jag undrar hur Sten Andersson ställer sig till Ingemar Eliassons förslag att man skall ta bort den sista delen i riksdagens beslut, nämligen att om inte något händer skall andra åtgärder vidtas. Är Sten Andersson beredd att ta bort den sista delen i detta uttalande att vi inte tänker vidta några åtgärder utan fortsätta som hittills?

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Sten Andersson och 29 maj 1989 jag är utan tvivel överens om den övergripande bedömningen av situationen, också vad gäller nödvändigheten av att de israeliska styrkorna dras bort utan att det råder något samband med detta och Syriens roll i det hela. Jag konstaterar vidare att utrikesministern nu uttryckligen säger att alla främmande styrkor bör lämna Libanon. I det uttalande som gjordes den 24 april sades inte ordet ”alla”. Det är i så fall en förbättring. Ändå tycker jag att det i Sten Anderssons svar liksom i uttalandet från april finns en viss tvekan att direkt nämna Syrien som det helt avgörande hindret för den utveckling som vi vill se. Syrierna kom in i Libanon som -— i alla fall uppfattades det så utomlands — något av en fredsbevarande styrka. Men under den tid som syrierna befunnit sig där och åren som gått har alltmer tytt på att man i Damaskus ser Syriens närvaro där som något av ett självändamål. Jag får ofta intrycket att man spelar ut parterna mot varandra för att få motiv att stanna kvar i landet. Man får en känsla av att Libanon i någon mening hålls som en pant för att ge Syrien möjlighet att agera i det större sammanhanget i Mellersta Östern på det sätt som regeringen där finner det förenligt med sina intressen. Arabförbundets möte nyligen försökte uppenbarligen komma till tals just med syrierna, men utan framgång. Samtidigt som detta skedde går rykten om ytterligare syriska förstärkningar — det har i pressen talats om ytterligare en pansarbrigad. Syriska styrkedemonstrationer har förekommit under de dagar som Arabförbundet har varit samlat.

Jag tycker ändå att det vore rimligt att något tydligare klargöra att det just är den syriska närvaron som ligger bakom den oerhörda tragedi som vi har kunnat bevittna under några månader som den senaste fasen i en lång serie tragedier. Läget i Libanon nu förefaller, såvitt jag kan bedöma det, vara utomordentligt farligt genom Arabförbundets misslyckande att komma till tals med syrierna. Det borde gå, tycker jag, att markera detta från svenskt håll utan att äventyra de större hänsyn som vi givetvis måste ta i Mellanösternproblematiken i stort.

Herr talman! Semantiskt eller inte, men för mig ligger i detta att man talar om alla parter, inkl. Syrien, något av att man tonar ner det faktum att just Syrien är den helt dominerande part som man vänder sig till. Om Arabförbundet identifierar Syrien som problemet, och det får man väl säga att det har gjort, så bör också Sverige kunna göra det litet tydligare.

Syriens närvaro i Libanon framstår som ett instrument varmed den syriska ledningen försöker finna möjligheter att vid behov påverka den process som sker söder om den libanesiska gränsen på ett sätt som är förenligt med Syriens intressen, men varken med palestiniernas eller med Israels.

Herr talman! Det är bra att Sten Andersson framför detta i Damaskus. Självklart är det så att andra parter än Syrien har sin roll också i konflikten. Det blir säkert inte fred omgående om Syrien lämnar Libanon, vilket det bör göra. Men det är ändå syrierna som har den helt överväldigande militära styrkan jämfört med andra parter. Det är Syrien som nu bombarderat i östra Beirut. Under de senaste månaderna har vi blivit vittne till något som en del i alla fall tolkat som ett syriskt försök att definitivt radera ut en av de andra parterna ilandet. Detta kan inte vara något som står i överensstämmelse med något av de mål som Sten Andersson och jag är överens om att vi vill nå.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret som jag ser som konstruktivt. Det finns dock ett frågetecken. Jag återkommer till detta. Det internationella klimatet präglas av avspänning. De regionala konflikterna i olika delar av världen håller på att avvecklas. Men när det gäller situationen på den koreanska halvön tycks det mer eller mindre stå stilla. Det är naturligtvis värdefullt att en politisk dialog har ägt rum mellan Nordoch Sydkorea. Men nu har samtalen, som utrikesministern säger i sitt svar, uppskjutits till juli månad. Orsakerna till att de har uppskjutits är dels de återkommande militära övningar som USA och Sydkorea genomför och som av Nordkorea uppfattas som provokativa, dels — såvitt jag förstår — det som hände den sydkoreanske kyrkoledaren Moon efter dennes besök i Nordkorea. Han fängslades som bekant när han återkom till Sydkorea, just därför att han hade besökt Nordkorea. Han riskerar nu 15 års fängelse. Inte bara han utan också hans söner fängslades. Jag tror att utrikesministern och jag kan vara överens om att det, om fred och försoning skall kunna åstadkommas i Korea och om misstron skall kunna elimineras, är föga konstruktivt i denna process att agera såsom Sydkoreas myndigheter har gjort när det gäller pastor Moon. Jag tror också att vi kan vara överens om att Sydkoreas myndigheter bör släppa pastor Moon. Det skulle nog bidra till nya konstruktiva samtal mellan nord och syd. Naturligtvis är nyckelfrågan när det gäller att åstadkomma konstruktiva resultat att nå en överenskommelse om att de amerikanska trupperna och kärnvapnen skall försvinna från Koreas territorium. En övervägande majoritet av befolkningen i både nord och syd har nog denna uppfattning. Jag har litet svårt att förstå hur man skall kunna åstadkomma fred och försoning på den koreanska halvön med bibehållande av de amerikanska trupperna och kärnvapnen.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 Självfallet kan Sverige i olika sammanhang driva frågan om de amerikanska truppernas bortdragande från Korea. Detta måste utgöra en självklar del av det fredsoch säkerhetspolitiska arbete som Sverige aktivt deltar i och där Sverige, inte minst utrikesministern, spelar en betydelsefull roll. Så till frågan om en återförening. I både Sydoch Nordkorea vill en förkrossande majoritet av befolkningen ha en återförening. Det finns ett intressant dokument — tillåt mig att säga det — från Nordkoreas regering daterat den 10 oktober 1980, som jag tycker har fått för litet uppmärksamhet. Jag kan inte i detalj gå in på detta dokument, eftersom taletiden inte medger det. Jag vill därför bara säga att jag anser att detta dokument är ett konstruktivt bidrag i fråga om återföreningen av Nordoch Sydkorea. Självfallet är det så, som även utrikesministern säger, att en fredlig återförening ”kan komma till stånd enbart på det sätt båda parter önskar”, alltså nord och syd. Jag noterar också att utrikesministern har uppfattningen att en hållbar Prot. 1988/89:123 lösning i Koreafrågan måste utgå från samförstånd mellan alla direkt berörda 29 maj 1989 parter och att det är särskilt viktigt att söka sådana lösningar som inte ; : R Om svenskt stöd åt äventyrar vapenstilleståndet på Koreahalvön. Jag delar denna uppfattning. fängslade tjeckiske Men vapenstilleståndet måste nu övergå i ett fredsavtal mellan USA, medborgaren Stanislav Sydkorea och Nordkorea. Devåts Det är inte så, att Nordoch Sydkorea utgör någon fara för varandra. Faran och riskerna ligger i stället i det faktum att USA har militära styrkor, topprustade sådana, förlagda till Sydkorea. Varken Sydeller Nordkoreas folk har bett om detta, utan vad dessa människor ber om är att trupperna skall dras bort, att gränserna mellan de två halvorna skall öppnas och att en fredlig återförening skall ske med bibehållande av Sydresp. Nordkoreas nuvarande samhällssystem. Jag tolkar utrikesministerns svar så, att vi är överens med Nordoch Sydkoreas befolkning om detta och att vi skall göra vad vi förmår för att påskynda denna process.

Herr talman! Det är möjligt att det förhåller sig så. Sten Andersson talade i den tidigare debatten om vpk:s taktik och strategi. Men jag tror att Sten Andersson och jag är ganska överens om taktik och strategi när det gäller det koreanska problemet, och det kan ju också vara litet diplomatiskt uttryckt. Jag tror att det så småningom skall visa sig att vi är överens. Jag vill än en gång tacka för Sten Anderssons svar. Jag tycker att det var konstruktivt.

fangslade tjöckiske Herr talman! Jag tackar utrikesminister Sten Andersson för hans klargömedboredrenSilänislon, rande svar på min interpellation om Stanislav Devåty, en medborgarrätts Devåty 8 kämpe som jag, liksom Sten Andersson, finner modig och beundransvärd. Vi är i Sverige överens om att det är fruktansvärt att demokrater som Devåty alltjämt kastas i fängelse i Tjeckoslovakien för att de utnyttjat för oss självklara frioch rättigheter. Det är fråga om rättigheter som också den tjeckoslovakiska regeringen i internationella avtal lovat att respektera. I stället för att ändra de lagar som sanktionerar förtrycket och som — vilket den tjeckoslovakiska regeringen är medveten om — strider mot landets internationella förpliktelser, skärper regimen straffsatserna. På så sätt drabbas de som inom Tjeckoslovakien vägrar ge upp kampen för mänskliga frioch rättigheter ännu hårdare. En förändring måste komma till stånd, förhoppningsvis är den redan på väg. Herr talman! Jag tackar den svenska regeringen för att den, med utgångspunkt i slutdokumentet från ESK-mötet i Wien, tagit upp frågan om Stanislav Devåty med de tjeckoslovakiska myndigheterna. Jag tar också fasta på utrikesministerns försäkran om att Sverige avser att aktualisera frågan om Stanislav Devåty och läget för de mänskliga rättigheterna i Tjeckoslovakien vid det ESK-möte om den mänskliga dimensionen som nu inleds i Paris. Om Stanislav Devåty kommer till skada, sker detta som en direkt följd av hans arrestering och fängslande. Det fulla ansvaret för hans liv och hälsa vilar i dag på den tjeckoslovakiska regimen — i första hand på den ansvarige ministern. Herr talman! Jag skulle självfallet värdesätta om den svenska regeringen ger mig information under hand om vad som fortsättningsvis händer i fallet Stanislav Devåty. Än en gång, herr utrikesminister, ett varmt tack för svaret!

Herr talman! Få frågor torde oroa i så hög grad som konsekvenserna av den förestående fastighetstaxeringen av småhus. Prisökningarna har varit betydande, och av de förödande prissänkningar på villor som moderaterna efter skatteuppgörelsen skrämde upp svenska folket med ser vi i dag inga spår. Oron inför verkningarna av de nya taxeringsvärdena är allmän. Den har i hög grad sin grund i de svävande besked som givits ifrån socialdemokratiskt håll. I vissa grupper har man dock alldeles uppenbart anledning att oroa sig speciellt. Detta kom inte minst till uttryck när företrädare för SIKO, skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation, i torsdags presenterade sina bekymmer inför skatteutskottets delegerade. Självfallet har man också från bl.a. skärgårdsbornas sida anledning att se med stor oro på framtiden. I de ur fritidssynpunkt attraktiva områdena har fastighetspriserna nu drivits upp så att den bofasta befolkningen hotas att bli driven från fädernehemmet. Det kan kanske låta patetiskt, men detta är verkligheten. Alla försök att behålla en levande skärgård kommer uppenbarligen att misslyckas om de nya taxeringsvärdena tillåts att slå igenom vid beskattningen. Problemet är inte nytt. Det har funnits där i ganska många år. Så prekärt som det ter sig i dag har det dock inte varit tidigare. Från folkpartiets sida menar vi att det nu är hög tid att gå från ord till handling. I reservation 5 skriver man att den utredning som regeringen tillsatte har begränsat sig till vissa detaljfrågor rörande 1990 års småhustaxering. Jag tycker att detta är ett alldeles felaktigt sätt att beskriva saken. Sanningen är nämligen den att det var regeringen som begränsade utredningens handlingsfrihet. Utredningen fick helt enkelt inte enligt direktiven göra en förutsättningslös utredning av fastighetstaxeringen. Det är där som skon klämmer. Det var inte så att utredningen ville begränsa sig. Det kan jag själv intyga, eftersom jag satt i den utredningen. Många propåer om att man skulle se över vissa avsnitt, principer för fastighetstaxeringen, avvisades just med hänvisning till direktiven. Enligt folkpartiets mening är det, som framgår av motion Sk57 av Birgit Friggebo, dags att ifrågasätta den nuvarande fastighetstaxeringen, med dess starkt formaliserade form. Vi tar i olika motioner också upp skattesituationen och effekterna i attraktiva fritidsområden, men den uppmärksamme läsaren kan se att vi vill angripa problemet utifrån principiella och grundläggande synpunkter. Birgit Friggebo pekar i en motion på det ursprungliga syftet med fastighetstaxeringen, nämligen att man skulle ta fram ett underlag för den kommunala beskattningen. Den kommunala garantibeskattningen skulle ju garantera den kommun i vilken fastigheten är belägen en viss skatt. Som bekant är denna kommunala uppbörd numera avskaffad. Det finns således ur denna synpunkt ingen anledning att ha kvar fastighetstaxeringen. Taxeringsvärdet ligger också till grund för beräkningen av schablonintäkten av enoch tvåfamiljsfastighet. Vi har ju sedan flera år tillbaka från folkpartiets sida velat avskaffa den progressiva schablonbeskattningen. Skulle denna avskaffas — rapporter från RINK tyder på att detta övervägs — bortfaller ännu ett skäl för fastighetstaxeringen i dess nuvarande form. Den absoluta knytning till taxeringsvärdena som kreditinstituten längre tillbaka använde i lånesammanhang är numera också i mycket hög grad ersatt av speciella värderingar. Inte heller av den anledningen fyller fastighetstaxeringen någon funktion. Det tredje området vad gäller beskattning är fastställande av underlag för arv och gåva. Det torde knappast kunna hävdas att dessa relativt sällan förekommande transaktioner är skäl nog för en periodisk fastighetstaxering. Återstår då två inslag i beskattningen, som båda har karaktären av förmögenhetsbeskattning, nämligen den egentliga förmögenhetsbeskattningen och fastighetsskatten. Det är ju just dessa två inslag i beskattningen som skapar de orimliga förhållanden som jag inledde mitt anförande ikring. Här är alltså behovet akut att skapa betydligt enklare och mindre förödande regler. Riksdagen bör alltså, enligt folkpartiets mening, allvarligt överväga att avskaffa den allmänna fastighetstaxeringen i dess nuvarande form. I avvaktan på att sådana överväganden kommer till stånd måste en samordning av de nya taxeringsvärdena och den nya beskattningen ske. Lämpligen bör därför de nuvarande taxeringsvärdena tillämpas även för beskattningsåret 1990. Vid en sådan omläggning som jag här skisserat måste också kravet ställas att nuvarande olikformiga behandling i skattehänseende när det gäller olika former av boende avskaffas. Bostadsrätter och villor skall i princip behandlas lika. Bostadsbytarskatten vid byte från bostadsrätt till villaboende måste avskaffas. Man måste också kunna få uppskov med reavinstbeskattning vid bostadsbyte. Herr talman! Med hänvisning till det jag har sagt i mitt anförande yrkar jag bifall till samtliga folkpartireservationer.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som det har sagts att såväl den allmänna fastighetstaxeringen av småhus, som skall äga rum 1990, som allmänna synpunkter på fastighetstaxering och taxeringsvärden behandlas i detta betänkande. Det är klart att dessa frågor har stor betydelse för de allra flesta eftersom de påverkar bostadsbeskattningen. Det har tidigare nämnts att taxeringsvärdet ligger till grund för den nuvarande beskattningen vare sig det handlar om schablonintäkt eller fastighetsskatt. Det ligger också till grund för förmögenhetsbeskattningen. Som den kommande skattereformen ser ut att utformas kommer taxeringsvärdet än mer att lyftas fram i taxeringshänseende. Därför har naturligtvis taxeringsvärdet stor betydelse. Det finns de som anser att taxeringsvärdet skall tas bort och att annat underlag i stället skall användas, bl.a. för att priserna har stigit kraftigt på fastighetsmarknaden i det nuvarande speciellt utsatta läget med bostadsbrist. Men taxeringsvärdet är ju till för att spegla marknadsvärdet, och det används vid olika bedömningar för att man skall se om det är rätt utformat och följer prisutvecklingen. Taxeringsvärdet är alltså ett instrument som kan användas på olika sätt. Däremot är det naturligtvis av stor vikt att man vid själva bostadsbeskattningens utformning tar hänsyn till extraordinära prisförändringar som inte skall belasta bostadsbeskattningen. Jag tänker inte bara på extraordinära förändringar av det allmänna prisläget som uppstår i samband med extrem bostadsbrist utan också på fastigheterna i skärgårdskommuner och i fjällkommuner som ständigt är utsatta för extrema försäljningsvärden. Vid bostadsbeskattningen kan hänsyn till prisförändringar tas antingen genom att endast en del av taxeringsvärdet används som underlag eller genom att fastighetsskattesatsen ändras. Det finns alltså olika alternativ för att få ned skatten på bostäder till den nivå man anser vara rimlig. Jag har nu talat om taxeringsvärdet som beskattningsbas. Därtill kommer åsikterna om hur detta värde skall fastställas och vilka faktorer som skall vägas in, t.ex. om energiåtgärder skall påverka värdet eller inte. Oavsett åsikter kommer ett fastställt skatteunderlag på sitt sätt att innehålla subjektiva bedömningar. Därför är det oerhört väsentligt att man ser till att få så stor objektivitet som möjligt. Vi i centern anser liksom moderaterna att det behövs en allmän översyn av fastighetstaxeringen och att utskottet skulle ha gjort en starkare skrivning, eftersom regeringen inte har hörsammat tidigare signaler från riksdagen. Centerpartiet har i en motion återigen aktualiserat frågan om energiåtgärdernas påverkan på taxeringsvärdet och den därtill fogade beskattningen. Det är naturligtvis riktigt att taxeringsvärdet skall påverkas i höjande riktning av positiva åtgärder. Men vi i centern anser att det är fel att skatten ökar vid bättre energianvändning. Vi anser att skatten skall användas som ett ekonomiskt styrmedel för en mer miljövänlig och effektivare energianvändning. Detta är frågor som behöver utredas, och vi har i en reservation, som bygger på en centermotion, tillsammans med miljöpartiet markerat att det är en fråga som utskottet borde se allvarligare på. Sverige har i dag en regering som sedan 1982 har tagit bort de stimulanser till energiåtgärder som tidigare införts. Regeringen har varit mycket obenägen att med ekonomiska styrmedel få till stånd en bra energianvändning. Den översyn vi har krävt brådskar just för att dessa aspekter måste belysas. Inkomstskatteutredningen är i princip färdig, och reservationerna är avlämnade. Utredningen lägger ju fram omfattande förslag på bostadsområdet, förslag som naturligtvis kommer att ha betydelse för boendekostnaderna. Den stora skattereformen skall träda i kraft 1991, men redan 1990 kommer nya taxeringsvärden att finnas som underlag för bostadsbeskattningen. Det vore olyckligt om vi två år i rad skulle förändra förutsättningarna för denna beskattning, eftersom vi vet att människor i gemen inte har så väldigt lätt att följa de beslut som fattas på skatteområdet och förstå konsekvenserna av dem. Därför har vi i centern anslutit oss till kravet att de nya taxeringsvärdena inte skall ligga till grund för den löpande beskattningen förrän 1991. Vi beklagar att inte också utskottsmajoriteten har insett detta. De problem som blir ännu värre i och med fastighetstaxeringen för människor som bor i speciellt utsatta områden, skärgårdsområden och fjällområden, löses temporärt genom att de gamla taxeringsvärdena används 1990. Det krävs en mer permanent lösning av problemen för de människor som är bofasta i dessa områden. Det kan ske genom att skatteunderlaget eller fastighetsskattesatsen reduceras. Därutöver finns det naturligtvis möjlighet att återigen ge vissa kommuner en chans att ta ut en extra avgift från de fastighetsägare som inte bor permanent i dessa områden. Jag har redan fått kritik här i kammaren för denna inställning. Men kommunerna har ju stora kostnader för ett koncentrerat fritidsboende, kostnader som faktiskt påverkar kommunalskatten. Vi i centern har tidigare sagt att dessa problem skall lösas inom kommunalskatteutjämningssystemet. Det är helt riktigt. Men vi har inte lyckats få en majoritet här i riksdagen för att utforma det kommunala skatteutjämningssystemet på ett sådant sätt att dessa problem löses. Och det hörs ju också när kommunerna framför sina åsikter om detta. Centern har i en partimotion slagit fast bostadspolitikens allmänna grunder. Jag finner inte någon anledning att räkna upp alltför mycket från den motionen. Men det som sägs i denna motion om att en reformering av skattesystemet måste ha som mål att boendekostnaderna inte ökar för kraftigt är viktigt. Och effekterna på boendekostnaderna i och med en Prot. 1988/89:124 förändring av beskattningen måste noggrant analyseras. Jag ser en mycket 30 maj 1989 stor fara i att en majoritet tycks vara inriktad på och på väg att höja och Vi tighetsbredda mervärdeskatten så att boendekostnaderna kommer att öka mycket SG kraftigt. Detta ställer krav på ökade bostadsbidrag, vilket innebär ökade mon reborn subventioner. Och jag tror att åtminstone en del av dem som står bakom de förslag som leder till dessa höjningar av mervärdeskatten inte vill ha en ökad rundgång, men så blir det. Detta finner jag märkligt. Krav ställs också i en reservation på likabehandling av allmännyttans fastigheter och privata hyresfastigheter. Det är riktigt att man skall försöka likabehandla olika boendeformer. Men man skall komma ihåg att det i allmännyttan ofta bor människor med relativt låga inkomster — pensionärer med enbart pensionstillskott, ensamstående med barn, m.fl. Kraftigt höjda hyror i denna boendeform leder genast till ökade bostadsbidrag, och därmed ökar återigen rundgången. Med det anförda vill jag yrka bifall till de reservationer som centerns representanter i skatteutskottet har ställt sig bakom.

Herr talman! Jag tänker i och för sig inte diskutera hela skattereformen i dag, men jag tyckte att det var lämpligt att påpeka att det finns de som ställer sig bakom väldigt stora boendekostnadsökningar. Hur mycket kostnaderna får öka tror jag inte ens moderaterna kan tala om exakt på krona och öre i alla lägen, men det finner jag inte heller relevant. Det är naturligtvis målsättningen som är det viktiga samt hur stora subventioner man måste gå in med i samband med en reform. När det gäller kommunala avgifter för t.ex. vatten, där ju kommunen belastas med stora kostnader i samband med fritidsboende, kan det bli svårt för kommunen att göra stora skillnader gentemot den permanentboende befolkningen. Men man måste i alla fall kunna ha någon typ av avgift som liknar den gamla utbotaxeringen. Kan man inte klara det i det kommunala skatteutjämningssystemet, måste vi ge kommunerna en rimlig chans att försöka klara det på annat sätt. Det är vad vi har velat påpeka.

Herr talman! Det här med skatter och avgifter har alltid varit moderaternas stora fråga, alltså vad man skall kalla olika saker. Huvudsaken är att de får kalla allting avgifter, för då går det alldeles utmärkt. När det gäller att fastställa hur mycket man kan höja boendekostnaderna har jag åtminstone haft den utgångspunkten i min reservation att när man sänker skatter lika mycket för människor med liknande inkomster, skall dessa människor kunna bära samma boendekostnadsökning. Det tycker jag är en målsättning som faktiskt är ganska rimlig i samband med en skattereform. Där kommer de boendekostnadsökningar som vi bidrar med att hamna på en helt annan nivå, eftersom vi inte ställer upp på höjd Prot. 1988/89:124 mervärdeskatt. 30 maj 1989 Bo Lundgren säger att kommunerna har lockat till sig fritidsboende. Jag Vissa fastighetsvet inte hur stora kampanjer kommunerna har haft, men det förekommer Er or väl. Det finns de facto väldigt attraktiva områden i det här landet som många Mm San av oss efterfrågar en fritidsbostad i. Så vi kan inte bara säga att man får skylla sig själv för att man råkar ha sin fritidsbostad i en viss kommun.

Herr talman! Bara en kort reflexion. Utrikespolitiken skall inte skötas av en general, sade Jan Strömdahl, när han började sitt inlägg, och det skulle vara skälet till att general Bäckström inte för kommandot i skattedebatten här i dag. Jag tycker att det är litet konstigt resonerat. Om yrkesanknytningen och inte den eventuellt krigiska attityden skall tillmätas någon betydelse, tycker jag att det är svårt att begripa varför debatten om fastighetstaxeringen skall skötas av arkitekt Jan Strömdahl.

Herr talman! Dagens debatt gäller faktiskt fastighetstaxeringen. Om det är olämpligt att en general sköter utrikespolitiken, har jag svårt att förstå vad det finns för logik i att en arkitekt sköter fastighetstaxeringen. Men självfallet har jag inte den minsta avsikt att lägga mig i hur vpk väljer sina talare här. Jan Strömdahl är hjärtligt välkommen i debatten.

Herr talman! Det finns i dag ett växande medvetande om miljön och om behovet av att leva så ekologiskt som möjligt. Särskilt när det gäller boendet är människor beredda att göra stora insatser för energibesparandet. Sådana insatser är viktiga, eftersom det stora energibehov som utvecklats innebär ett av dagens största problem. Antingen energin produceras i kärnkraftverk eller med förbränning av fossila bränslen, finns biverkningar som påverkar vår miljö. De förnybara energikällorna kan än så länge endast täcka en mindre del av det behov som byggts upp, och slutsatsen är att den bästa kilowattimmen är den sparade kilowattimmen. Det kan vara svårt för en villaägare att inse att det på lång sikt lönar sig att installera energisparande apparatur, även om det är samhällsekonomiskt lönsamt. Vi menar därför att det vore rimligt om staten åtminstone hjälpte till genom att avstå från fastighetsbeskattning på sådana förbättringar av en fastighet som är ekologiskt motiverade. I reservation 7, som är byggd på en miljöpartimotion, har vi tillsammans med centern yrkat att sådana installationer skall gynnas skattemässigt. Vi menar också, i likhet med centern, att själva de energisparande insatserna skall vara avdragsgilla i deklarationen. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 7 och 8. I fråga om taxering av hus i attraktiva fritidsområden uppstår ett särskilt Prot. 1988/89:124 besvärligt problem för ortsbor som har sin näring inom fiske eller lantbruk 30 maj 1989 och som bebott sina gårdar under lång tid och inte har någon som helst plan på att sälja gården. Det är orättvist att dessa människor plötsligt skall få höjd skatt på sina hem bara därför att det i samma områden finns attraktiva lägen för fritidshus och huspriserna i det sammanhanget skjutit i höjden. Jag menar att man borde ta hänsyn till det faktum att det finns två olika marknader för varje fastighet i sådana områden, en som hänför sig till fritidshus eller tomter för sådana och en som hänför sig till husets funktion som bostad för ortsbor. De två marknaderna har olika prislägen, och för varje ort skulle man kunna härleda ett förhållande mellan de två värdena. Mitt särskilda yttrande innebär att beskattning skulle grundas på de så erhållna, olika fastighetspriserna för ortsbor och för ägare av fritidshus. Det är på det viset jag skulle vilja lösa problemet. Centerreservationen 11, vilken jag också yrkar bifall till, innebär ett annat sätt att lösa problemet med nivåerna på beskattningen av fritidshus och permanenthus. Slutligen yrkar jag bifall till reservation 10, som innebär uppskov med användandet av de nya taxeringsvärdena tills den nya inkomstskattereformen gör det lättare att svälja det beska piller som den höjda fastighetsskatten utgör. Tiden under vilken det här moratoriet i så fall skall gälla skulle utnyttjas till att utforma bättre regler för framtida fastighetstaxeringar.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar är ju föranlett av proposition nr 137, där det föreslås vissa förändringar av förhållandevis ringa omfattning i reglerna för fastighetstaxering. Det har under den allmänna motionstiden väckts ett ganska stort antal motioner med anknytning till fastighetstaxering och fastighetsskatt. Det är ju dessa senare som hittills har ägnats det största intresset här i dag. I propositionen föreslås, som jag ser det, en del ganska hanterliga frågor. Det föreslås att arbetsperioden för särskild taxeringsnämnd under året före den allmänna fastighetstaxeringen avslutas den 15 september i stället för den 30 september. Under taxeringsåret föreslås däremot en förlängning av granskningsperioden från nuvarande 31 maj till 15 juni. Förslagen har tillkommit mot bakgrund av de erfarenheter som skatteförvaltningen fick under 1988 års allmänna fastighetstaxering. Antalet fastighetstaxeringsnämnder har ju kraftigt nedbringats, från ungefär 2 500 till för närvarande något över 300. Inför 1988 års allmänna fastighetstaxering gjordes det vissa förändringar i beslutsordningen i fastighetstaxeringsnämnden. Ordföranden fick exempelvis befogenhet att ensam besluta i de fall då taxeringen skedde utan avvikelse från den allmänna fastighetsdeklarationen. Nu föreslås det alltså att ordföranden ensam skall få fatta beslut som innefattar avvikelse från deklarationen, om taxeringsvärdet till följd av beslutet kommer att avvika med högst 20 000 kr. från det värde som skulle ha beslutats om de lämnade uppgifterna hade följts. Även de av länsskattemyndigheten förordnade ledamöterna föreslås få en utökad befogenhet. Detta skall dock, framhålls det, tillämpas restriktivt. Slutligen redovisas i propositionen vissa förenklingar i mätmeto TE Förslagen från den allmänna motionstiden spänner över vida fält inom fastighetstaxeringen, från smärre justeringar till ett förslag om slopande av fastighetstaxeringen. Utskottet konstaterar att fastighetstaxeringen fortfarande framstår som ett så värdefullt underlag för bedömningen av många skattefrågor att den för närvarande inte kan avvaras och att den också utanför beskattningsområdet har betydelse i olika hänseenden. I flera motioner tas frågan upp om fastighetstaxeringens inverkan på beskattningen och speciellt farhågor för en orimlig höjning av fastighetsskatten för sådana som bor i fritidshus i attraktiva lägen. Som nämnts tidigare i dag har utskottet uppvåktats av skärgårdsbefolkningen, och flera av kammarens ledamöter har också fått synpunkter vid ett skärgårdsting som avhölls under helgen. Utskottet har också förståelse för att vissa fastighetsägare kan känna en viss oro, men menar att det ännu är för tidigt att bedöma utfallet av den stundande fastighetstaxeringen. Vid en omprövning av reglerna bör man också kunna ta hänsyn till innehållet i den kommande skattereformen.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 Utskottsmajoriteten har den uppfattningen att detta skulle försvåra standardbedömningen och försämra värderingen. Stöd till energibesparande åtgärder och konvertering till inhemska energikällor bör därför ges i en annan form än genom åtgärder vid beskattningen. Mina egna erfarenheter från tidigare verksamhet säger mig att energibesparande åtgärder, med eller utan statligt stöd, ofta är mycket lönsamma investeringar. Flertalet av de yrkanden som har framställts angående bostadsbeskattningens utformning i övrigt både i motioner och här i dag har ett så nära samband med de skatteutredningar som inom kort skall presenteras att utskottet avstyrker förslag om att nu föregripa utredningsresultaten. Herr talman! Med vad jag nu har anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag lyssnade uppmärksamt på Sven-Erik Alkenäs för att om möjligt spåra någon ansats till besked om hur det skall bli för alla de människor som nu är oroliga. Han avvisade tanken på ett moratorium med att säga att problemet bara skjuts på framtiden. Okej, låt oss acceptera det och låt oss få de mera långsiktiga linjerna. Det skulle inte skada om vi fick — Prot. 1988/89:124 besked. 30 maj 1989 Jag skulle också vilja ha en liten kommentar till de synpunkter som jag framförde beträffande den allmänna fastighetstaxeringen. Den ger ett intryck av en exakthet som inte finns. Jag har fått ett antal brev och påringningar från människor som har ifrågasatt taxeringsvärdet. Några har själva taxerat ett bostadsbestånd som har varit ganska enkelt. Man har med andra ord använt sunt förnuft och uppskattat värdena. När man sedan har ställt upp de befintliga taxeringsvärdena i en tabell och de värden som man själv kommit fram till i en annan, efter att ha värderat bostadsförmånen på ett rimligt sätt, har det ibland visat sig finnas en hårresande skillnad mellan de olika värdena. Sven-Erik Alkenäs får ursäkta, alla kryssen på kupongen i all ära, jag tror faktiskt att de enklare metoderna ger ett bättre resultat. Det skulle vara intressant att få veta hur ni ser på den här saken.

Herr talman! Sven-Erik Alkemark tog upp förändringar när det gäller förtroendemannasidan. Han nämnde att andra än ordföranden skulle få fatta enmansbeslut i nämnd i samband med fastighetstaxeringen. Vi har tagit upp de här problemen, eftersom det är oerhört viktigt att komma ihåg att förtroendemannainflytandet måste finnas på sådana här nivåer. Annars blir det ibland svårt att få veta t.ex. vilka effekter det blir av fastighetstaxeringen. Det måste bli fråga om människor som har lokal anknytning till de människor som de facto på ett eller annat sätt drabbas av de beslut som fattas i nämnderna. Vi har tagit upp den här saken i en reservation, eftersom vi ändå tycker att det är en viktig fråga från rent demokratisk synpunkt. Sedan skulle jag vilja fråga regeringsföreträdarna om det blir någon allmän översyn av fastighetstaxeringen eller om ni tänker fortsätta att ta en liten bit 19 här och en liten bit där. Då blir det ändå ingen helhet. Man får ingen riktig uppfattning om hur det egentligen blir. Jag tror att det är viktigt att det görs en översyn. När det gäller moratoriet måste jag säga att det rör sig om en viktig sak, eftersom man vid den stora skatteomläggningen kommer att vara tvungen att ta hänsyn till de oerhört stora höjningarna av taxeringsvärdena. Då är det ju tokigt att först inte alls ta hänsyn till dem så att säga, mer än att ta med dem till 100 96. Eller också kommer det att göras ändringar som vi inte vet någonting om. Jag tycker att det krävs ett svar här i kammaren i dag om vad som är skäligt i detta sammanhang. Ordet skäligt använder vi alltför ofta när vi vill komma undan en precisering.

Herr talman! Sven-Erik Alkemark sade att energibesparande åtgärder ofta är lönsamma för husägarna, och det hoppas jag att de är på lång sikt. De är säkert samhällsekonomiskt mycket lönsamma. Men här gör en husägare en uppoffring som är relativt stor, och han är inte säker på om den är lönsäm. Och då höjs taxeringsvärdet på hans hus. Det kan väl inte vara det sätt på vilket samhället skall ge ett stöd. Många gånger kan det vara osäkert om det lönar sig att sätta in en ny värmepump. Om skatten höjs kanske vederbörande inte bryr sig om saken. Vi skall inte motarbeta sådana ansträngningar som privatpersoner gör i energibesparande syfte. Att säga att det är för besvärligt i taxeringshänseende kan ju inte vara riktigt. Det gäller ju att inte ta hänsyn till vissa installationer. Att ta hänsyn till dem kunde vara besvärligare. Det måste ju vara lättare att helt enkelt bara bortse från om t.ex. en värmepump är installerad eller ej.
Herr talman! Först några ord till Kjell Johansson, som eftersträvar en större exakthet beträffande fastighetstaxeringen. Han sade att sunt förnuft borde få råda, och det är självklart. Det är bara det att man kan ha olika uppfattning om vad som är sunt förnuft. Om det då är så, som jag uppfattade Kjell Johansson, att de som räknat sunt kom ganska nära det resultat som vår nuvarande fastighetstaxering ger, talar allt för att det råder ett visst sunt förnuft. Det är möjligt att systemet är bräckligt, men jag tror att det är det bästa som vi för närvarande har. Till Bo Lundgren har jag redan sagt att vi inte tror på moratoriet, men det är självklart att han har rätt att ha sin egen uppfattning i frågan och att agitera för den. Bo Lundgren frågade också om vad som är skäligt och vad som är oskäligt. Det är ganska givet, att har vi en ny fastighetstaxering, måste den medföra en viss uppräkning av de gamla värdena. Därmed kan det givetvis bli fråga om en höjning av skatten. Jag tycker inte att det skall vara så särskilt svårt att förstå att vi i det sammanhanget säger att vi vill ha bort de oskäliga effekterna. Görel Thurdin talade om de utökade befogenheterna exempelvis när det — Prot. 1988/89:124 gäller de av länsskattemyndigheterna förordnade förtroendemännen. Jag 30 maj 1989 sade redan i mitt inledningsanförande att man här räknar med en restriktiv vi å Å tillämpning. Jag litar på att så blir fallet. ER Slutligen något till Gösta Lyngå. Det gäller då detta med uppoffringar i CH 81506 fråga om energibesparande åtgärder. Den erfarenhet som jag i egenskap av fastighetsförvaltare har på detta område är faktiskt att energibesparande åtgärder sällan är att betrakta som en uppoffring. Tvärtom är sådana åtgärder, som jag också sade i mitt inledningsanförande, nästan alltid lönsamma investeringar.
Herr talman! Först vill jag be Sven-Erik Alkemark om ursäkt för att jag sade fel namn — jag kan dock inte lova att det inte upprepas. Jag beklagar att Sven-Erik Alkemark inte kan ge något besked till skärgårdsbefolkningen och landets villaägare om hur det kommer att bli i framtiden. Med den aktuella fastighetstaxeringen kommer de här svårigheterna, orättvisorna och tokigheterna inte att kunna undanröjas. Jag skulle ha efterlyst en större exakthet. Ja, gärna det. Men jag tror inte att man åstadkommer en sådan genom att ha ett system med invecklade blanketter och mycket svåra beräkningsgrunder, eftersom människor därigenom ofta missleds och lämnar felaktiga uppgifter. Sedan sade jag inte att de som själva har gjort en värdering har kommit ganska nära. Kontentan av vad jag åtminstone ville ha sagt var att de hade kommit rejält långt ifrån de taxeringsvärden som taxeringsnämnden hade åsatt deras fastigheter. Jag kan, som sagt, inte frigöra mig från känslan av att de som själva har gjort en värdering — i flera fall handlar det ju om nära nog identiska hus med identiska boendeförutsättningar — kommit närmare. Jag tror nämligen att de har kommit fram till ett mycket bättre värde än man kommit fram till vid taxeringen. Detta visar att man, trots den oerhört stora ambitionen här att åstadkomma millimeterrättvisa, hamnar väldigt snett. Därför bör man titta noggrant på andra metoder. Det handlar ju också om principerna över huvud taget, alltså om vilka principer som skall ligga till grund för beskattningen av boendet. Det handlar med andra ord om det egentliga syftet med fastighetstaxeringen.

Herr talman! Jag tycker att hela den här debatten visar att det behövs en översyn av fastighetstaxeringen över huvud taget och även av dess uppbyggnad. Dessutom bör man i samband därmed bedöma vilka faktorer som skall ligga till grund för bostadsbeskattningen. Man hänvisar här väldigt ofta till den aktuella utredning som i princip har avslutat sitt arbete. Men där har vi inte haft i uppgift att titta på uppbyggnaden i fråga om taxeringsvärdena, trots att dessa ligger till grund för själva beskattningen. Kommer det att bli en allmän översyn i detta avseende? Och kommer Sven-Erik Alkemark att arbeta för en sådan? Även han borde ju efter dagens debatt här i kammaren ha uppfattat att det finns ett behov av en sådan översyn.
Herr talman! Återigen till frågan om energibesparande åtgärder. Det gäller alltså värmepumpar, solvärmeanläggningar och i viss mån kanske också små vindkraftverk. Sådana här åtgärder var mycket lönsamma för fem tio år sedan, då det skedde en stark expansion på detta område. Men denna har nu avstannat. I det läget skall man akta sig för att höja skatter. I stället skall vi uppmuntra människor, så att det blir en fortsatt expansion. En sådan behövs i och med kärnkraftsavvecklingen och i och med att vi alltmer vill minska användningen av fossila bränslen. Dessa saker är alltså viktiga och skall inte skattas bort.
Herr talman! Jag är ledsen att jag missuppfattade Kjell Johansson när det gäller det aktuella räkneexemplet. De som företräder det sunda förnuftet kommer tydligen till lägre värden än fastighetstaxeringsnämnden kommit fram till. I och för sig är det kanske inte så konstigt att den som själv får taxera sin villa kommer till ett något lägre värde än fastighetstaxeringsnämnden skulle ha kommit fram till. Naturligtvis kan det finnas skillnader mellan olika platser i landet. Men den erfarenhet som jag har från mina hemtrakter är att de fastställda taxeringsvärdena är ganska låga. Säkerligen är det motiverat med en uppräkning i dag. När det gäller taxeringsvärde, marknadsvärde och Prot. 1988/89:124 försäljningsvärde finns det faktiskt ganska stora differenser. 30 maj 1989 Sedan till Bo Lundgren. Jag vill inte föregripa resultatet av den kommande s s Vi: ig fastighetstaxeringen, som jag sade redan i mitt inledningsanförande. Jag kan raså : E 3 bara säga att jag har fullt förtroende för dem som jobbar med detta. Arbetet är N8SIr0BOr kommer att skötas på ett bra sätt. Jag tror alltså att detta kommer att fungera. Det är riktigt, Gösta Lyngå, att de statliga bidragen till energibesparande åtgärder för närvarande inte är av samma omfattning som tidigare. Men, som jag också sade i mitt inledningsanförande, har jag den uppfattningen att energibesparande åtgärder i detta sammanhang är lönsamma även utan statligt stöd. Detta vidhåller jag.

Herr talman! Jag är en av de åtskilliga riksdagsledamöter som deltog i det s.k. skärgårdstinget på Arholma i lördags. Såväl företrädare för SIKO som flera skärgårdsbor redogjorde för de problem som de ökade och ökande marknadsvärdena och de därmed ökade och ökande taxeringsvärdena redan har inneburit, och framför allt kommer att innebära — om dessa får slå igenom - i form av höjda schablonavgifter och höjda fastighetsskatter. Många skärgårdsbor kommer helt enkelt inte att ha råd att bo kvar i sina hus. Av begripliga skäl är de djupt oroade. Det som nu diskuteras kan förefalla konstigt, eftersom riksdag och regering tidigare har vidtagit en del regionalpolitiska åtgärder för att möjliggöra att människor i olika delar av landet kan bo kvar i sina hus — visserligen kan ännu mera göras i det avseendet. Men här kan vi plötsligt notera något som går åt fel håll och som dessutom är väldigt markant. Jag noterade i lördags i likhet med framför allt skärgårdsborna att representanter för samtliga riksdagspartier lovade att skärgårdsborna inte skall drabbas. Jag tror att de for hem därifrån i den förvissningen att det här skulle lösa sig. Vi har från miljöpartiets sida ända sedan partiet bildades varit emot den här ”Höstermaneffekten”, dvs. att man beskattas för en fördyring som man själv inte har bidragit till och att detta leder till att man tvingas antingen att skuldsätta sig alltmer eller att i värsta fall flytta från fastigheten. Det förslag som Gösta Lyngå har lagt fram i sin motion om att de permanentboendes fastigheter skall värderas inte efter marknadsvärde utan efter bruksvärde stämmer väl med SIKO:s eget förslag. Det enda som jag kunde lova där ute var att vi skulle arbeta vidare med frågorna och se efter vilka skillnader som föreligger mellan förslagen samt vilka meriter som SIKO:s förslag kan ha jämfört med vårt eget förslag. Jag har svårt att förstå, fru talman, hur regeringen skall hinna lösa dessa problem, och därför tror jag att moratoriet är en rimlig lösning även för den som bor i sådana här attraktiva fritidsområden och som är fastboende. Moratoriet har dessutom den förtjänsten att man med ett sådant slipper en ryckighet i fastighetsbeskattningen, när det nu kommer ett nytt skatteförslag. När det gäller beskattningen av industrifastigheter vill jag peka på att det nu kommer en stor skatteomläggning. Med tanke på detta är det kanske rimligt att komma fram till en helhetslösning, i stället för att för år 1990 införa 23 tillfälliga regler. Men det förefaller märkligt att vi här i nästa vecka skall ta ställning till höjning av fastighetsskatten på kontorsoch affärslokaler i de överhettade delarna av Stockholmsregionen utan att industrifastigheterna är medtagna. Likaså kommer vi att få ta ställning till ett förslag om en tillfällig investeringsavgift på kontorsoch affärslokaler, alltså på icke prioriterat byggande, och att industrifastigheterna inte heller därvid är medtagna. Vi kan inte finna att dessa fastigheter bör vara fridlysta i beskattningssammanhang. Vi får återkomma i den frågan. Under alla förhållanden tycker vi inte att det skall genomföras några tillfälliga lösningar enbart för 1990. Det förhållandet att det är samhällsekonomiskt lönsamt att investera i energibesparande utrustning eller i miljöoch resursbevarande installationer liksom att detta många gånger också är privatekonomiskt lönsamt behöver ju inte hindra att man följer Gösta Lyngås recept att sådana tillgångar inte skall behöva tas upp vid taxeringen. Det är ju inte fråga om att ge några bidrag utan bara om att man inte straffbeskattar en samhällsekonomiskt mycket viktig åtgärd. Varför inte uppmuntra dem som är villiga att investera i sådana här installationer och därigenom hjälpa oss alla att få en bättre miljö, att snabbare bli av med kärnkraften och att slippa att i så stor omfattning använda fossila bränslen, som bidrar till växthuseffekten? Vi har, som kammarens ledamöter vet, lagt fram en lång rad förslag på dessa områden. Gösta Lyngås förslag är synnerligen lättillämpat, och vi hoppas att vi skall få stöd för det. Vi väntar nu med stor spänning på hur riksdagspartierna skall uppfylla sina löften till skärgårdsborna om att dessa inte skall drabbas av en höjd fastighetsskatt. Hur det går med det kommer vi att få se om en mycket kort tid.

Fru talman! Proposition 141 har ju tillkommit med anledning av regeringens underlåtenhet att samtidigt med ändringen av arvsreglerna i den familjerättsliga lagstiftningen också ändra berörda skatteregler. Härigenom har vissa skatteregler med anledning av den bakomliggande civilrättsliga lagstiftningen ändrats så, att de fått en ej avsedd innebörd. Detta gäller bl.a. beträffande bestämmelser om avsättningar till skogskonto och vissa andra avsättningar, som i de aktuella fallen måste tas upp till beskattning tidigare än vad som krävdes före arvsrättsreformen. Regeringens dröjsmål med att lägga fram ett korrigerande förslag, trots att riksdagen vid två tillfällen på skatteutskottets hemställan begärt detta, har - Prot. 1988/89:124 medfört att många enmansdödsbon sedan tiden för ikraftträdandet av de nya 30 maj 1989 arvsreglerna blivit nödsakade att avveckla sina kontoinnehav och betala skatt på innestående medel. Vi moderater anser inte att förslaget i propositionen tillfredsställer riksdagens två gånger framförda begäran, men vi gör den bedömningen att det nu inte är möjligt att begära ett nytt förslag om uppskjutande av beskattningen för att lösa problemet med reservering av medel för framtida kostnader och investeringar. Vi anser oss därför tvungna att acceptera regeringens förslag beträffande själva metoden för beskattning av skogskontomedel m.m. vid upplösning av enmansdödsbo. Vi har av den anledningen inga yrkanden på den punkten. Däremot har vi ett första yrkande vad gäller storleken av nedsättningen av det belopp som skall tas upp till beskattning. Vi tycker att nedsättningen av beloppet bör uppgå till hälften, inte till en fjärdedel, som regeringen har föreslagit och som också utskottets majoritet har ställt sig bakom. Jag yrkar bifall till reservation 1. Vi anser också att det är motiverat med en förlängning av skogskontotiden. Det har ju visat sig att avverkningsbenägenheten har påverkats positivt av de nuvarande tidsbegränsade högre procentsatserna för insättning på skogskonto. Dessa förlängdes i höstas t.o.m. 1992 års taxering. Vi menar att dessa regler bör permanentas och dessutom att uppskovstiden bör förlängas från 10 till 15 år. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Jag vill vidare ta upp frågan om en avveckling eller minskning av skogsvårdsavgiften. Det underliga är att intäkterna av denna avgift bara delvis går till att finansiera för skogsbruket gemensamma angelägenheter. Merparten utgör en extra skatt, som används till statens allmänna utgifter. Det är enligt vår bestämda uppfattning synnerligen otillfredsställande att skogsvårdsavgifterna mera har kommit att medverka till en ekonomisk omfördelning mellan olika skogsägarkategorier eller t.o.m. olika regioner. Vi anser naturligtvis att skogsvårdsavgiften bör slopas, i varje fall efter en lämplig avvecklingstid. Man kunde förslagsvis börja med att sänka den den 1 juli 1989 från nuvarande 0,8 90 till 0,3 20 och avveckla den senare. Slutligen har vi instämt med vårt kära broderparti centern när det gäller skogsbilvägar m.m. Vi anser att en förbättring av avdragsmöjligheterna i samband med byggande av skogsbilvägar skulle ha en positiv effekt på skogsavverkningen. Det finns ingen anledning till att dessa skall behöva avskrivas under tio år. Vi tycker att de bör kunna avskrivas omgående. Det är detta som yrkas i reservation 9, som jag hemställer om bifall till.

Fru talman! Mycket i svensk skattepolitik i dag påminner om en promenad över ett kärr eller en mad, där man hoppar från tuva till tuva för att klara sig till fast mark. En sådan tuva är det tidsmässigt begränsade förslaget om dödsbobeskattning av skogskonto som behandlas i skatteutskottets betänkande 38. Propositionen i ärendet har framlagts efter en upprepad begäran från riksdagen med anledning av den nya familjerättslagen, och den är naturligtvis välkommen, men den borde ha kommit tidigare. 25 Prot. 1988/89:124 Det gungfly som skattepolitiken är i dag kan förhoppningsvis bli fastare 30 maj 1989 mark i början på 90-talet. Folkpartiet har därför i stort accepterat propositio Am rm KR. nens förslag, även om vi är medvetna om att det finns vissa svagheter i den. Det är emellertid viktigt, som också framhålls i betänkandet, att de nya familjeoch arvsrättsbestämmelserna är av dispositiv karaktär. Det är betydelsefullt att man informerar om detta. För det är betydelsefullt för dem som har konton av typ skogskonto att se över hur den ekonomiska situationen kan bli efter ett dödsfall och att göra nödvändiga dispositioner. Personligen anser jag att arvsskatt aldrig skulle utgå mellan makar, men den diskussionen hör hemma i ett annat sammanhang. På en punkt har vi i folkpartiet reserverat oss. Det gäller uppskovstiden. Den önskar vi förlängd från 10 år till dess en skattereform med väsentligt sänkta marginalskatter genomförts. Utredningen om företagsbeskattning, URF, behandlar också denna fråga i sitt arbete. I avvaktan på URF:s betänkande och på innehållet i en skattereform, vill vi med bifall till reservation 4 betona vikten av att skogskontotiden sätts så att den tillgodoser möjligheterna till en rimlig inkomstutjämning, samtidigt som den stimulerar till uttag vid tider av stor efterfrågan. Det finns en risk att uttagen minskar de närmaste åren, vilket i nuvarande konjunktur vore olyckligt. Vid ett särskilt yttrande har vi markerat att vi finner en sänkning av skogsvårdsavgiften befogad. Tyvärr ser vi dock inte nu någon möjlighet att statsfinansiellt avstå från de ca 400 miljoner som avgiften beräknas inbringa. Möjligen kan en förenkling av skogsvårdslagens regelverk bidra till lägre skogsvårdsavgifter. En förändring av jordbrukspolitiken kan kanske leda till en förändring även av skogspolitiken. Fru talman!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
Fru talman! Den proposition som ligger till grund för det aktuella betänkandet har tillkommit på begäran av riksdagen, efter initiativ av skatteutskottet. Behovet har uppstått som en följd av uppkomna orättvisor och skatteskärpningar efter genomförda lagändringar på familjerättens område. Vi välkomnar i allt väsentligt förslagen i propositionen, även om de är otillständigt senkomna. Vi gör emellertid ett viktigt undantag. Det gäller övertaganderätten för efterlevande make eller maka som genom arv övertar jordbruksfastighet och sedan driver denna rörelse vidare. Skälen till detta undantag utvecklas närmare i reservation 3 och jag vill, fru talman, yrka bifall till densamma. I betänkandet behandlas också ett antal motioner som väckts under allmänna motionstiden, bl.a. beträffande skogsvårdsavgiften och skogsbilvägar. Skogsvårdsavgiften framstår alltmer och för allt fler som en orättvis och för skogsbruket tyngande beskattning. Det finns flera goda skäl för dess avskaffande. Bl.a. är det enbart en ringa del av de ca 400 miljoner som skogsvårdsavgiften beräknas inbringa under detta budgetår som återgår till näringen. Den del som ändå återgår till näringen fördelas på ett orättvist sätt. Den gynnar passiva ägare och missgynnar aktiva ägare av skogsfastigheter. Det gör den genom att den del som återgår i form av olika bidrag i huvudsak 26 kommer dem till del som tidigare har skött skogen mindre väl och den drabbar, via ett högt skogsbruksvärde, dem som verkligen har bemödat sig Prot. 1988/89:124 om att sköta sin skogsfastighet på ett riktigt sätt. Det innebär också en stor 30 maj 1989 omfördelning från söder till norr. Skogsnäringen är därmed den enda näring som själv betalar sin regionalpolitik. Vi anser att det inte är näringens ansvar att sköta denna regionalpolitik, utan att det är samhällets ansvar. Skogsvårdsavgiften är som sagt betungande. Den beräknas inbringa ungefär 400 milj.kr. enligt det statsbudgetförslag som lades i januari. Ingrid Hasselström Nyvall bekräftar att för folkpartiets del är det enda skälet till att man inte kan gå med på ett avskaffande att man inte anser sig statsfinansiellt ha råd med detta avskaffande. Lantbruksuniversitetet har beräknat att skogsvårdsavgiften vid en 80-årig omloppstid motsvarar ungefär 40 26 av avverkningsnettot.

Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservation nr 7 och även till reservation nr 9, som gäller avdragsrätt för kostnader för byggande av skogsbilvägar.

Jag skulle vilja fråga dem som har biträtt detta argument, i första hand Bruno Poromaa, men också Ingrid Hasselström Nyvall och representanter för miljöpartiet och vpk, vilka motiv som egentligen kan anföras för att avstyrka det förslag som har lagts fram, vilket sedermera resulterat i denna reservation.

Fru talman! Reservation 2 i mom. 3 har redan redovisats av Rolf Kenneryd, och jag yrkar bifall till den. Reservation 5 till mom. 7 avser tillfällig inkomst av skogshantering upp till 10 000 kr. Inom miljöpartiet de gröna har vi kommit fram till, och även föreslagit detta inom ramen för RINK-utredningen, att smärre inkomster som någon har vid sidan av sitt vanliga värv borde kunna få vara skattefria upp till 10 000 kr. Dels är det sunt att människor gör en extra insats, utan att behöva räkna det som en formell inkomst, dels är det bra att undvika frestelsen att undandra dessa smärre summor från normal skatteplikt. Jag yrkar alltså bifall till den reservationen. Även till reservation 8 i mom. 9 yrkar jag bifall. Här gäller det att skogsindustrin borde ta mer ansvar för konsekvenser av sin aktivitet. Vårt förslag är, att en avsättning om sammanlagt 300 milj.kr. per år görs under de närmaste fem åren. Totalsumman skulle då vara 1,5 miljarder, som skulle användas av naturvårdsverket för inköp av svenska skogar. Sedan uppstår ett dilemma för oss när det gäller skogsvårdsavgiften. Jag betraktar det visserligen som helt rimligt att denna avdragsgilla avgift tas ut, men jag hade helst sett att den användes på ett ekologiskt rimligare sätt än vad som nu är fallet. Vi avser att återkomma med en motion i den frågan.

Fru talman! Detta betänkande är föranlett av en proposition om begränsning av skatteuttaget i vissa fall för enmansdödsbo, om beskattning skall ske av medel på skogskonto m.m. på grund av att dödsboet har upplösts. Innehållet i propositionen har redovisats av de tidigare talarna, varför jag begränsar mig till att helt kortfattat kommentera de två reservationer, den ena av moderaterna och den andra av centern, som är föranledda av propositionen. Utskottsmajoriteten avstyrker moderaternas förslag om att reduktionen av det belopp som skall tas upp till beskattning skall sättas ned till hälften. Utskottsmajoriteten anser att regeringens förslag om nedsättning med en fjärdedel utgör en rimlig och väl underbyggd avvägning. Tlikhet med moderaterna anser centern i sin reservation att propositionen inte tillfredsställer skatteutskottets begäran, dvs. att ej avsedda effekter på familjerättsreformen inte skall uppkomma. Centern säger också uttryckligen isin reservation att förslaget ej står i överensstämmelse med den familjerättsliga reformens syfte, som främst var att stärka den efterlevande makens ställning. Till det vill jag säga att den efterlevandes ställning kanske skulle bli ännu mer stärkt, om vederbörande kunde ta över t.ex. skogskontomedel obeskattade. Nu kommer hon eller han att överta ett avskattat konto på gården. Detta skall jämföras med att hon eller han tidigare bara hade rätt till sin giftorätt. Utskottet har mycket utförligt redovisat sina synpunkter med anledning av centerns motion. De återfinns på s. 6 och 7 i betänkandet, och jag skulle vilja rekommendera reservanterna inkl. miljöpartiets företrädare att läsa vad som står där mycket noga som motvikt till deras reservation. Det tillhör faktiskt sällsyntheterna att en motion får en så utförlig redovisning från ett utskott som i det här fallet. I detta betänkande avstyrks också ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Ett flertal av dessa motioner är kända från tidigare tillfällen, t.ex. de två motionerna om förlängning av skogskontotiden. Så sent som i höstas, alltså för några månader sedan, avstyrkte utskottet dessa förslag, och enligt vårt förmenande har ingenting nytt tillkommit som skulle föranleda ett annat ställningstagande från utskottsmajoriteten i dessa frågor. Skogsvårdsavgiften har också varit föremål för ställningstagande vid ett flertal tillfällen. En majoritet i utskottet anser att detta blygsamma belopp framstår som väl avvägt för skogliga åtgärder. Reservationen om skogsbilvägar tillhör också gruppen gamla skivbekanta. Till Hugo Hegeland och moderaternas, som han sade, ”broderparti” vill jag säga att utskottsmajoriteten nu i likhet med tidigare anser det icke motiverat att ytterligare utsträcka avdragsrätten för ifrågavarande vägkostnader. Miljöpartiets intåg i riksdagen och i skatteutskottet har resulterat i två helt nya reservationer, som dock inte har funnit någon större förståelse hos oss Övriga i utskottet. Miljöpartiet står som sagt ensamt för dessa reservationer. När det gäller skatteavdraget för skogsavverkning skulle jag vilja rekom mendera miljöpartiet att avvakta resultatet av den utredning som arbetar Prot. 1988/89:124 med en översyn av inkomstbeskattningen. Ni kanske inte kände till att det 30 maj 1989 pågick en sådan utredning, när ni skrev den här motionen. Men den utredningen är nu i det närmaste klar med sitt arbete. I sin andra reservation vill miljöpartiet att 1 500 milj.kr. skall avsättas från skogsföretagens vinster för inköp av värdefulla skogsområden. Utskottsmajoriteten anser att statsmakterna redan uppmärksammat de problem som miljöpartiet åberopar i och med det beslut som redan fattats av riksdagen om att avsätta 100 milj.kr. för ett bevarande av urskogsområde för framtiden. Beloppet på 100 milj.kr. förefaller mycket blygsamt i jämförelse med det belopp som miljöpartiet talar om. Jag tycker emellertid att miljöpartiet är vårdslöst med nollorna när det gäller de här beloppen. Fru talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Bruno Poromaa kritiserade det moderata förslaget att man bör reducera skatteuttaget från dödsbo när det gäller skogskonto, dvs. att beloppet skulle sättas ned med 50 96. Han ansåg att regeringens förslag, som utskottets majoritet har anslutit sig till, var en ”rimlig och väl underbyggd” reducering. Bruno Poromaa förstår givetvis att man aldrig kan argumentera mot vad som är rimligt och väl underbyggt. Jag kan ju säga så här, att vårt förslag är mycket rimligt och mycket väl underbyggt. Då utgår vi ifrån att vi har världens högsta beskattning när det gäller arvsbeskattning, förmögenhetsbeskattning osv. Eftersom vår huvudlinje är att över hela fältet kraftigt sänka skatterna, så passar detta förslag in i vår allmänna politik. Därför är det ur vår synpunkt givetvis mycket rimligt och mycket väl underbyggt, medan socialdemokraterna nästan i alla sammanhang tycker att skattesänkningar är orimliga.
Fru talman! Jag minns också, Bruno Poromaa, att vi i mitten på december hade samma diskussion här och att Bruno Poromaa då sade att det inte fanns någon anledning att förändra uppskovstiden för skogskonto. Han menar att inget nytt nu har tillkommit. Jo, jag tycker att det har tillkommit en ny sak. Jag sade redan i december att man kunde skönja en skattereform med en sänkning av marginalskatterna, som ju även socialdemokraterna var intresserade av. I dag kan vi inte bara skönja den utan har den kanske ganska nära oss. Då är det mycket viktigt för skogsavverkningen under de närmaste åren att, som vi har föreslagit, förlänga de här tio åren fram till en marginalskattereform. Det finns annars risk för att avverkningen blir lägre framför allt i år och nästa år. Har man stora uttag att ta från sitt skogskonto vill man inte plussa på, om man har hög marginalskatt. Då lugnar man sig kanske till 1991 eller 1992 med att avverka. Det är inte önskvärt i dagens läge med den stora efterfrågan på virke och massaved som nu råder. Rolf Kenneryd frågade hur vi kunde låta bli att ställa oss bakom reservationen om skogsbilvägar. Jag är kanske inte helt så grundligt insatt i dessa frågor som Rolf Kenneryd, men jag skulle vilja säga att om man bygger 29 en skogsbilväg inom ett skogsbestånd där man räknar med att avverka under lång tid är ju en tioårig avskrivningstid inte något orimligt.
Nej, det är inte tillåtet. Repliken gäller bara Bruno Poromaas anförande.
Fru talman! Jag är mycket väl medveten om att det inkomstskatteförslag som läggs fram också innehåller ett särskilt yttrande från mig i själva verket, där en summa av 10 000 kr. för extra inkomster är beaktad. Vi tycker att det är en bra linje. Det är samma linje som drivs i frågan om att ha litet extra skogshantering vid sidan om vanliga inkomster. Det är viktigt att man kan göra sådant, en litet informell arbetsinsats, kottplockning är ett annat exempel osv. Det är väldigt tråkigt att skatteutskottet är så negativt inställt till detta. Vad man gör är inte bara att förbjuda utan man driver sådant här under jorden. Det är klart att folk börjar jobba svart igen. Det är tråkigt. Det försämrar skattemoralen helt allmänt. Jag beklagar att Bruno Poromaa inte är förstående till detta förslag. Så till det andra förslaget. Vi tycker att 1 500 miljoner skulle vara en bra summa för att inköpa naturoch urskogar i Sverige. Det är nämligen så mycket det kostar. Det är ingen tillfällighet att vi har valt den summan. Det är vad naturskyddsföreningen anser att det kostar. Därför har vi föreslagit den summan. Vi har inte varit slarviga med nollorna. Däremot tycker jag nog att socialdemokraterna är litet slarviga med en av siffrorna. De har plötsligt skurit ned från 1 500 till 100 miljoner. Det är en femma ni har tappat där, och det är väldigt tråkigt, för då kan vi alltså inte köpa mer än en liten del av de uroch naturskogar som verkligen behöver skyddas för framtida generationer.
Fru talman! Jag ber att få meddela Bruno Poromaa att jag har läst majoritetens argumentation just på de åberopade sidorna. Det är det som är anledningen till att vi har reserverat oss. Det är naturligtvis en ganska liten grupp som här berörs, men icke desto mindre är det utomordentligt viktigt att de här frågorna får sin lösning just för dem som berörs. I mitt anförande ställde jag ett par frågor till Bruno Poromaa som inte fick sitt svar. Jag upprepar dem därför. Den första frågan var: Vilka bedömningsgrunder och vilka matematiska metoder leder fram till tolkningen att skogsvårdsavgiften torde ha begränsad ekonomisk betydelse för de flesta skogsägare?

Fru talman! När det gäller huvudfrågan i detta betänkande, som har föranlett betänkandet, nämligen regeringens proposition, är det märkligt att ingen av dem som har varit uppe har haft invändningar emot bl.a. den prisbegränsning som skall ske här. Man har accepterat lagstiftningsförslagets provisoriska karaktär. Centern har ju talat om en övertaganderätt som det visade sig i det närmaste omöjligt att genomföra. Det är väldigt komplicerat. Fördelen med den här valda lösningen är att den omfattar alla enmansdödsbon som har uppkommit efter familjerättsreformen. Beträffande beskattningen, som Hugo Hegeland talade om, har ju moderaterna gjort sig kända som de som verkligen sysslar med överbud på skatteområdet. Hade regeringen föreslagit en nedskärning till hälften, hade moderaterna föreslagit 75 Zo. Det är väl ingenting som skulle ha varit främmande för moderaterna. Ingrid Hasselström Nyvall berörde förlängningen av skogskontona. De kom till beslutet om förlängning för att stimulera avverkningen. Nu står vi inför en skattereform. Eftersom ni i folkpartiet har aktualiserat detta under många år, kan ni då inte vänta ett par år till tills vi kommer till den här skattereformen, den är ju nu nära förestående? Gösta Lyngå uttalade farhågor för att folk skulle börja jobba svart om man inte visade större generositet med skatterna. Jag blev förvånad över de diversionerna. Det är sällan det förekommer sådan debatt i denna kammare, att man hyser misstänksamhet mot medborgarna och tror att de jobbar svart. Skillnaden är stor mellan det bud som ni kommer med och det bud som riksdagen har tagit. Det är väldigt stor skillnad mellan 100 miljoner och 1 500 miljoner. Det är en skillnad på 1 400 miljoner. Jag tror inte ni har fattat skillnaden mellan 1 miljard och 1 miljon. 1 miljard är 1 000 miljoner. Detta var väl i stort sett det jag hade att säga. Jag tänker också något beröra skogsbilvägarna. En investering i skogsbilväg måste väl resultera i högre skogsvärden i anledning av att staten skall med generös beskattning subventionera den här värdeökningen.

Fru talman! Det är ju fantastiskt att från Bruno Poromaa höra påståenden om att vi kommer med överbud. Den här propositionen som utskottet nu har behandlat och tillstyrkt huvudtankarna i har ju tillkommit för att undanröja de negativa konsekvenserna beträffande inkomstbeskattningen till följd av ändrade regler i den familjerättsreform som trädde i kraft den 1 januari 1988. Då begärde vi i moderata samlingspartiet, med hänsyn till den kritik som kunde riktas mot den familjerättsliga lagstiftningen, att man skulle vänta med den tills de skattemässiga konsekvenserna hade belysts och ändringar i 3 skattelagstiftningen genomförts. Men det avvisade riksdagsmajoriteten. Och observera: två gånger har utskottet och riksdagen fått gå till regeringen och begära att den skall komma med ett förslag för att undanröja den skattehöjning som vi i realiteten fick med den nya familjerättslagstiftningen. Det är verkligen inte fråga om några överbud, utan det är faktiskt ett underbud som regeringen lägger och som utskottsmajoriteten har tagit. Det blir inte fråga om full kompensation. Det har gått 1 1/2 år och ett antal dödsbon har drabbats av detta, och i fortsättningen ger inte en reducering med en fjärdedel av beloppet full kompensation. Vi menar också att regeringens förslag kan bli stötande när det gäller kontoavsättningar av det slag som angavs i propositionen. Också skogsvårdsavgiften är helt orimlig. Från början var den alltså en specialdestinerad avgift som skulle gå till skogsvård. Men det är bara en mindre del som gör det. Där har regeringen också utnyttjat möjligheten att i stället förvandla avgiften till en beskattning och gå ifrån de ursprungliga tankegångarna. Det är också anledningen till att vi vill avskaffa denna skogsvårdsavgift, som alltså utnyttjas felaktigt med hänsyn till de ursprungliga avsikterna.
Fru talman! Jag hade nog litet svårt att förstå Bruno Poromaa när han frågar: Varför kan ni i folkpartiet som har arbetat ivrigt för en marginalskattereform inte vänta? Men det är ju det vi håller på med. Vi väntar nu att den skall komma om vi får gehör för vår skattepolitik. Men det är ju under den tiden, 1989 och 1990, när vi väntar, som vi vill att skogskontona skall få den utformningen att man inte riskerar ett mindre virkesuttag under den nuvarande konjunkturen med den mycket stora efterfrågan på svenskt virke och massaved. Då vill vi ju stimulera uttaget, medan den skogskontoutformning som vi har i dag kombinerad med en marginalskattereform kan göra att en del kanske inte gör detta uttag som vore välkommet.
Fru talman! Summan 1 500 miljoner är faktiskt uträknad icke av oss utan av naturskyddsföreningen. Det kostar rätt mycket att på det viset bevara skogen för framtiden. Men det kan också vara viktigt. Den avverkning som sker nu är kanske inte alltid den miljöriktiga. Det finns väldigt stora hyggen. Det är kanske en överdrift att gå in på detta just i den här skattedebatten, men det är motiverade siffror. Det kan jag svara för. Jag vill inte ha dem ifrågasatta på detta sätt. Att det nu har blivit en höjning upp till 100 miljoner är naturligtvis ett framsteg men ett mycket litet framsteg jämfört med vad som behövs.
Fru talman! Bruno Poromaa säger när det gäller övertaganderätten för efterlevande make eller maka att detta är omöjligt. Det är det naturligtvis inte, utan det är viljan som saknas. Uppenbarligen är det också så att det antingen är omöjligt att besvara de av mig ställda frågorna eller också saknas viljan. Jag tolkar de uteblivna svaren så, att det inte kan anföras några Prot. 1988/89:124 bärande argument vare sig mot ett avskaffande av skogsvårdsavgiften eller 30 maj 1989 när det gäller en utvidgad rätt till avdrag för byggande av skogsbilvägar. En välvillig tolkning som man skulle kunna göra och som jag gärna vill göra efter detta meningsutbyte är att vi kanske kan emotse ett slopande av skogsvårdsavgiften just därför att inga bärande argument mot detta förslag kan anföras.